Herr talman! I grunden är det såklart glädjande att denna proposition sent omsider kom och har kunnat behandlas av Sveriges riksdag. Jag hade såklart önskat att systemet med omställningsstöd, som regeringen kallar det, redan var på plats, men regeringen har förhalat och försinkat processen så mycket som möjligt. Detta är olyckligt, för det kommer att leda till fler företagskonkurser och högre arbetslöshet och därmed också till högre utgifter för arbetslöshetsförsäkringen längre fram. Förklaringen till den här sen och saktfärdigheten tror jag är en kombination av två saker. Regeringen, med Socialdemokraterna i spetsen, har helt enkelt inte någon grundläggande förståelse för företagarna eller för vad det innebär att vara företagare. Företagare blir normalt inte socialdemokrater eller vice versa, för den delen, av ganska uppenbara skäl. Det är det ena. Det andra är att det finns ett kompakt motstånd inbyggt i deras ideologiska DNA mot att på olika sätt hjälpa och stötta det privata näringslivet. Tendensen har snarast varit den motsatta: att stjälpa, inte hjälpa. Kombinationen av dessa två ingående parametrar är förklaringen till regeringens sen och saktfärdighet. Det andra, herr talman, som jag reagerade på är själva begreppet som beskriver den föreslagna åtgärden: omställningsstöd. Vad vill man egentligen ha sagt med det? Företag och branschorganisationer som jag har pratat med förstår inte riktigt vad det innebär. Vad är det de ska ställa om till? Ska inte ett litet åkeri, exempelvis, syssla med transporter även efter coronakrisen? Ska de ställa om och börja syssla med något helt annat? Vad, i så fall? Vad ska en restaurang eller en klädbutik ställa om till? Vad menar regeringen? Det är fler än jag som har ställt den frågan. Men, herr talman, utöver det faktum att det har tagit väldigt lång tid att få det här systemet på plats - det är ännu inte på plats - föreslås det alltså gälla bara två månader, mars och april. Den ekonomiska krisen tog väl inte slut i april, med alla rimliga mått mätt. Maj såg ju också ganska dyster ut, och nu i juni sjuder det inte direkt av aktivitet i ekonomin. Möjligen börjar vi se ljuset i tunneln; förhoppningsvis är det i alla fall så. Om det inte är början på slutet är det åtminstone slutet på början. Men alla de säsongsbetonade verksamheterna, som har mest verksamhet och störst omsättning under just sommarmånaderna och kanske ingen omsättning alls under exempelvis mars, blir ju inte särskilt hjälpta av det här paketet. Stugbyar, campingar, gästhamnar och vad det nu kan vara - besöksnäringen överlag - kommer förmodligen att ha en väldigt svår sommar framför sig alldeles oavsett. Många av näringsidkarna i den branschen hade troligen blivit lite mindre oroliga om stödet sträckt sig åtminstone en liten bit in på sommaren. Herr talman! Jag kan i alla fall konstatera att det är glädjande att regeringen i propositionen jämfört med det ursprungliga förslaget rättat till ett ganska omfattande snedsteg vad gäller det som kallas koncerninterna bidrag. Jag, Sverigedemokraterna och, tror jag, hela finansutskottet - jag har i alla fall inte hört något annat - delar regeringens uppfattning att man inte kan uppbära stöd från det offentliga samtidigt som man delar ut vinst till sina aktieägare. Och är man då ett dotterbolag i en koncern och delar ut vinst till sitt moderbolag har man följaktligen diskvalificerat sig för omställningsstödet. So far, so good. Men om ett dotterbolag har beslutat att ställa in utdelningen, därför att vi har skickat den politiska signalen och tagit ett antal politiska beslut, samtidigt som moderbolaget beslutar om utdelning har ju dotterbolaget ingen rådighet över det beslutet. I ett aktuellt fall har Scania, ett svenskt bolag, beslutat att ställa in sin utdelning, men Traton, deras utländska moderbolag, vill göra utdelning. I det ursprungliga förslaget från regeringen skulle svenska Scania bestraffas och diskvalificeras från möjligheten att ta del av stödet på grund av ett beslut som deras utländska moderbolag har fattat och som av uppenbara skäl helt och hållet ligger utanför deras kontroll och inflytande. Detta har man alltså rättat till i slutförslaget, som vi behandlar och voterar om senare i dag, vilket är glädjande. Anledningen till att jag ändå vill ta upp det är att jag vill peka på risken med att driva en renodlat populistisk linje i stället för att fokusera på vad som borde vara syftet med hela denna övning: att rädda svenska jobb och svenska företag. Herr talman! Med det sagt vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation.

Herr talman! Vi ska göra allt för att tillsammans ta Sverige genom den här krisen. Det är självklart för oss. Vänsterpartiet har varit med och utformat flera av de insatser som genomförts under rådande coronapandemi. De har många gånger varit både nödvändiga och viktiga. Men lika självklart borde det vara att vi delar notan och vinsterna på ett annat sätt än vad som görs i dag. Att ta sig genom detta tillsammans kan inte innebära att vissa får ta smällarna medan andra glider förbi hyfsat oberörda. Merparten av de statliga satsningarna måste gå till taxichaufförer, sjuksköterskor och förskolepersonal. Så är det inte i nuläget. Det är inte tack vare oss politiker som välfärden funkar. Det är tack vare personalen som jobbar där. Det är de kapitalägare som under många år, inte bara nu, fått generösa ekonomiska bidrag i form av skattesänkningar och avdrag som nu bör steppa upp och bidra. Gör de det ska de självklart få både beröm och applåder, för då kan vi på riktigt satsa på vården och personalens villkor. Jag kommer att välja att uppfatta Centerns krav på otrygga anställningar och Liberalernas outsinliga krav på skattesänkningar för stormrika som ett stående aprilskämt. Det går inte att hantera detta annorlunda mot bakgrund av rådande kris. Smittspridningen i äldreomsorgen, en utbränd välfärd och en utmattad personal - man kan tappa sugen för mindre. Men, herr talman, jag väljer glädje och hoppas på att polletten ska trilla ned för januaripartierna under sommarledigheten. Ska vi gå ur den här krisen tillsammans måste vi lägga mer pengar på sjukvården och mindre på aktieägarna. Det kan egentligen vem som helst förstå. För små och medelstora företag behövs riktade satsningar, men det är inte vad som föreslås. Det omställningsstöd som föreslås i dag kan ge hela 150 miljoner var till de största företagen, som dessutom kan ha delat ut enorma summor under föregående år. Villkoren är alltså minst sagt generösa. Vänsterpartiet har drivit och fått igenom många viktiga delar tidigare i utskottet, och vi har tagit initiativ till att stoppa aktieutdelningen för dem som använder sig av permitteringsstöd, så att detta inte kan fås samtidigt. Och vi har pressat på för att få mer pengar till kommuner och regioner. Men vi vill se ett mer balanserat svar när det gäller helheten i den ekonomiska krisen. Företagen har fått stora och omfattande stöd samtidigt som personalen inom sjukvården och äldreomsorgen och på Arbetsförmedlingen går på knäna. Det är många som är i behov av stöd för att få vardagen att gå ihop. Herr talman! Låt oss börja med att konstatera att Vänsterpartiet står bakom de flesta av regeringens förslag för att stärka företagens ekonomiska situation, bland annat likviditetsstödet, permitteringsstödet och hyressubventionerna. Vi menar dock att omställningsstödet i sin nuvarande utformning innebär en oproportionerlig överföring av skattebetalarnas pengar till kapitalägarna. I stället vill vi ha ett mer balanserat och träffsäkert stöd, bland annat i form av räntefria lån till små och medelstora företag. Vi tycker att regeringens förslag på ett tak på 150 miljoner kronor är orimligt högt. Maxbeloppet bör i stället sättas till 10 miljoner kronor. De företag som tar emot stöd ska beskattas i Sverige och ska inte ha några kopplingar till skatteparadis. Företagens huvudägare ska vara svenska. Företag som tar emot stöd ska under tiden de uppbär det inte fatta beslut om nya stora utbetalningar till ledningen i form av bonusar eller dylikt. Eftersom risken är stor för omfattande fusk och bedrägerier tycker vi som Ekobrottsmyndigheten att Skatteverket bör kunna ansöka om bevissäkring redan i samband med att en ansökan om omställningsstöd prövas. Herr talman! Vänsterpartiet vill också avvisa SURE, EU:s program mot arbetslöshet. Nuvarande konstruktion innebär i praktiken att olika länders skattebetalare utan inflytande kommer att stå som garanter för upplåning på den privata finansmarknaden. Herr talman! Varför finns det alltid pengar till dem som redan har, till dem med makt och inflytande? När det kommer till vanligt folk tycks det inte lika enkelt. Våra krisinsatser måste också omfatta städaren Maria, som skadade ryggen när hon kastade tunga soppåsar för några år sedan. Eftersom arbetsgivaren vägrade ge henne rehabilitering blev hon i stället utförsäkrad och började, som många andra, skickas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Jag tänker också på ME-sjuka Malin, som är sängbunden 20 timmar per dag men som ändå fick sin sjukpenning indragen, och på bilmekanikern Thomas, som trots cancer, reumatism och en allvarlig form av Crohns sjukdom inte fick sin sjukersättning. Pengar som sparas på att vägra ett skydd för Maria, Malin, Thomas och de andra utgör en bråkdel av vad som på några veckor kan spenderas på storföretag och aktieägare. Är inte personer som får svåra sjukdomar eller som skadas på jobbet lika viktiga? Det är inga kaffepengar som vi nu slussar ut till företagen i krisen. Det omställningsstöd som kommer att betalas ut till företag för att täcka fasta kostnader är till exempel större än barnbidraget till landets alla barn under ett års tid, och det är betydligt mer än vad staten lägger på alla fattigpensionärer i form av garantipensioner och bostadstillägg under ett år. Att detta är orimligt kan väl nästan alla förstå. Herr talman! Med det som Vänsterpartiet föreslår skulle det bli ett stöd med fokus på att rädda jobb, och vanliga människors villkor skulle hamna i fokus. Med det vill jag yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Kristdemokraternas reservation, som är nr 3. Herr talman! Vi står här i riksdagen mot slutet av en termin som inte har varit någon annan lik. Vi har arbetat frenetiskt för att göra det vi kan, tillsammans med många andra i det svenska samhället, för att mota skadeverkningarna av den förfärliga sjukdom som har tagit liv, som har skadat hälsa och som allvarligt har skadat vår ekonomi. I dag har vi en ny extra ändringsbudget på riksdagens bord att behandla. Vi kan konstatera att den innehåller flera saker som nog inte hade kommit på plats utan just riksdagen. Här finns ett omsättningsstöd till företagen som kom på plats först när trycket från riksdagen blev väldigt stort på regeringen att agera. Här finns extra resurser till kommuner och regioner för att man inte ska behöva varsla personal mitt under krisen. Det är oerhört angeläget att de resurserna nu kommer på plats, för utan dem hade vi kunnat få ett värre krisförlopp. Vi hade kunnat få en försämrad tilltro till välfärden. Och vi hade kunnat få en ännu sämre situation för vårdens och omsorgens personal. Situationen är redan mycket ansträngd, och det behövs mer. Men detta bidrag på 6 extra miljarder kommer att kunna göra stor skillnad i de verksamheter som har drabbats hårt av pandemin. Men, herr talman, vi vet att den ekonomiska krisen och de problem som vi står inför när det gäller jobb och företag också riskerar att föra med sig allvarliga hälsokonsekvenser. Hälsoeffekterna av finanskrisen lever fortfarande kvar - det ser vi i ökade sjukdomsfall och i ett ökat utanförskap som lett till sjukdom, lidande och i många fall för tidig död. Det spelar alltså också roll vad vi gör för att rädda jobb och företag i denna kris. Vi vet att i arbetslöshetens spår följer sjukdom, ensamhet, sociala problem och mer av utanförskap. Det riskerar att få skadeverkningar djupt i vårt samhälle. Därför är det viktigt att vi har fått fram en lång rad krisstöd för svenska jobb och företag. Jag kan inte låta bli att notera att det nu finns en oenighet kring frågan: Är det rimligt att gå fram med ett omsättningsstöd för att rädda jobb och företag, för att rädda arbetsplatser som människor älskar och för att rädda ett entreprenörskap som betyder enormt mycket för Sverige? Vi kristdemokrater pläderar ständigt för mer resurser - vi gör det inte ständigt men när det behövs, och det råkar just nu vara ständigt - till vården och omsorgen. Men vi förstår också att resurserna skapas ute i näringslivet. Just nu behövs en räddningsaktion för jobb och företag i Sverige, nu när vi står i denna exceptionella situation som ingen kunnat förbereda sig för med rimliga buffertar och när omsättningen faller med kanske 70, 80 eller 90 procent. Då behövs dessa insatser. Jag noterar att Vänstern motsätter sig dem och säger att det ska vi inte ha, att det är stöd till företag och att vi borde ha stöd till människor i stället. Men det hänger ju ihop. Utan stödet kommer vi att få långt fler konkurser och arbetslösa, och detta leder i sin tur till mindre resurser till välfärden och färre möjligheter att hjälpa dem som är utsatta. Sedan ska vi ställa krav i samband med stöden. Det är rimligt att inte ta emot stora stöd från det offentliga samtidigt som man lämnar stora utdelningar till sina aktieägare, till exempel. Där finns tydliga krav inbyggda i stödet. Det är bra att det kommer på plats, herr talman, men vi kristdemokrater tycker att vi borde ha gjort som Danmark och Norge och haft det under en något längre tid. Nu är det bara mars och april som omfattas. Stödet har så att säga redan gått ut, och det som återstår nu är ansökningar och utbetalningar av stödet. Det vore rimligt och bra om det kunde komma ett besked från regeringen om att vi förlänger det med åtminstone en månad. Vi bedömer att krisen fortfarande är djup i många företag. Det är de som har stora omsättningstapp som får del av stödet. Det är alltså ett träffsäkert stöd som skulle kunna förlängas och på det sättet rädda ytterligare jobb och företag undan konkurs. Bara en månad till skulle göra enormt stor skillnad, och detta är ett besked som vi skulle vilja se från regeringen. Flera stöd går nu ut. Den förhöjda delen av permitteringsstödet löper ut i sommar. Arbetsgivaravgiftslättnaden löper ut. Det här stödet löper ut. Det finns få besked om vad som kommer därefter. Detta riskerar att skapa en osäkerhet hos företag om vad de har att förhålla sig till och hur det ska bli när mitten av sommaren kommer. Jag tycker att det vore bra att få ytterligare besked, och en förlängning av omställningsstödet tror jag skulle vara ett bra sådant besked. Herr talman! I går ville Kristdemokraterna och Vänsterpartiet att finansutskottet skulle ta ett initiativ om ett särskilt krisstöd till civilsamhället, som gör fantastiska insatser i krisen och som uthålligt räcker ut en hand till den som är utsatt, även när de själv blöder ekonomiskt. Detta sa finansutskottet nej till.

När stora delar av verksamheten bygger på ideellt engagemang är det svårare att komma upp till de beloppsgränser som avses. Man bör också få ett omsättningsbegrepp som gör att civilsamhällets alla intäkter räknas in, inte bara intäkter från till exempel försäljning utan också andra typer av intäkter, såsom gåvor och annat. 50 procent av civilsamhällesorganisationerna oroar sig för sin överlevnad. 90 procent av dem tycker inte att stöden från det offentliga fungerar. Här görs det för lite. De stöd som finns har kommit sent och har inte varit anpassade för civilsamhället. Här måste regeringen tänka om, göra mer och se till att också civilsamhällesorganisationer och Föreningssverige kan känna framtidstro och trygghet i krisen, så att de kan fortsätta med sitt viktiga arbete för barns och ungas hälsa, för gemenskap och för att nå ut till den som är ensam och den som är i nöd. Jag beklagar att förslagen från Kristdemokraterna nu avslås. Herr talman! Vi noterar en bra sak i betänkandet från finansutskottet, och det är att ett enigt utskott nu säger att regeringen måste göra mer för de enskilda näringsidkarna, som har fallit något mellan stolarna i de olika stödsystem som finns. Det är bra, för många av dem drabbas när det till exempel inte får anordnas stora event. Det är frilansmusikern, ljudteknikern och andra som jobbar med sin kompetens och sitt kunnande men som inte har stora fasta kostnader och som inte driver sin verksamhet i aktiebolagsform och därför inte kan få del av permitteringsstödet. Det är bra att ett krav nu riktas till regeringen att återkomma med stöd också till denna grupp av företagare, som är viktiga för Sverige och som gör stora insatser, inte minst för det svenska kulturlivet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag tacka ledamöterna och mina kollegor i finansutskottet för ett bra samarbete under våren. Vi har setts mer än vanligt, och det är precis så det ska vara i den här typen av kriser. Inget ont som inte har något gott med sig i det avseendet. Vi får inte ta ledigt nu, utan vi måste fortsätta att fokusera på det som är viktigt för Sverige - de ytterligare åtgärder som kan och bör komma på plats - och göra precis allt vi kan för att Sverige ska gå så starkt som möjligt genom denna kris. Jag vill passa på att önska herr talmannen, alla i finansutskottets hårt arbetande kansli och mina kollegor en glad sommar.

Herr talman! Det har varit en omtumlande vår. Coronavirusets spridning är i första hand en hälsokris där mångas liv och hälsa har drabbats hårt. Detta påmindes vi om alldeles nyligen här i kammaren vid minnesstunden. Samtidigt har samhället visat sig från sin bästa sida på många områden. Vårdpersonal har dragit ett tungt lass och jobbat både många och långa dagar och nattpass för att vårda de sjuka. Andra har gått till sitt arbete, trots den oro som detta kan medföra, jobbat hemma eller följt myndigheternas råd och rekommendationer om att inte träffa nära och kära. Och riksdagen och regeringen har agerat kraftfullt och visat att vi kan samarbeta och ta ansvar för Sverige i en svår tid. När vi i dag debatterar inte mindre än den åttonde extra ändringsbudgeten har vi gjort historiska insatser med över 250 miljarder kronor i direkta kostnader för staten och därutöver ställt ut stora garantier och krediter. För att hindra smittspridningen beslutar vi i dag om ökade medel till länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten för att bistå regionerna med utbyggnad av testkapacitet och öka möjligheterna till smittspårning. Vi ökar även anslaget till Socialstyrelsen så att de ska kunna bistå i samordningen av regionernas sjukvårds och hälsoresurser under de kritiska sommarmånaderna. Och inte minst beslutar vi om ytterligare 6 miljarder i generella tillskott till välfärden för att skapa förutsättningar för landets regioner och kommuner att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg också under resten av året. Herr talman! Som sagts många gånger har coronakrisen drabbat världens och Sveriges ekonomi hårt. Trots att vi ser vissa ljusglimtar och prognoserna ser något bättre ut än tidigare - det kom från Konjunkturinstitutet för bara några minuter sedan - är det ekonomiska läget framöver lika allvarligt som svårt att bedöma. Många livskraftiga företag har sett sina intäkter vika och kunder försvinna från en dag till en annan. Därför har vi under våren agerat snabbt, samlat och kraftfullt för att rädda jobb och hjälpa företag att övervinna sina problem, övervintra krisen och behålla sin personal och produktionsförmåga framöver. Vi har sedan tidigare på plats ett nytt system för korttidsarbete eller korttidspermittering som beräknas omfatta över 1,3 miljoner svenskar under året. I talande stund är ungefär en halv miljon korttidspermitterade. Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna, vi har infört ett hyresstöd för vissa sektorer som är särskilt drabbade och vi har gjort det möjligt för företag att stärka sin likvida ställning genom att kunna få tillbaka redan inbetalad skatt och skjuta upp skatteinbetalningar som annars skulle gjorts. I dag beslutar vi om ytterligare ett mycket kraftfullt stöd, nämligen ett kontant bidrag till i grunden livskraftiga företag, kallat omställningsstöd. Stödet omfattar såväl fysiska som juridiska personer. Det är ett stöd där staten kompenserar de företag som har haft ett stort fall i sin omsättning - minst 30 procent - på grund av coronakrisen. Genom detta bidrag som riktas till de fasta kostnader som företagen inte har kunnat komma undan i denna kris gör vi det möjligt för överlevnad och omställning. Det är en stor, kostsam och mycket viktig åtgärd för att stötta upp ekonomin och rädda såväl företag som arbetstillfällen i vårt land. Samtidigt ska vi förstås använda skattebetalarnas pengar på bästa möjliga och klokaste sätt. Stöden som vi nu lanserar ska, precis som andra, gå till krisande företag för att rädda jobb och inte till fusk och bedrägeri. Vi har tidigare underlättat för Tillväxtverket att kontrollera att stödet till korttidsarbete används korrekt. I nuläget utreds 2 000 ansökningar där misstänkt fusk kan vara inblandat, och nära 400 fall har anmälts till polisen. Nu fortsätter vi arbetet mot dem som vill sko sig på skattebetalarnas pengar genom att vi stärker Skatteverket så att deras brottsbekämpande avdelning får omfattande möjligheter att utreda och kontrollera att stöden inte missbrukas. Statens bidrag ska gå till företag i riktig kris. Man är inte i kris om man också tror sig kunna dela ut pengar till aktieägarna. Herr talman! Under denna period är det inte bara svensk ekonomi som har drabbats hårt. Vi har under våren sett världsekonomin sättas på paus. Det påverkar naturligtvis oss också hur det ser ut i andra delar av världen. Sverige är ett litet och exportberoende land. Ungefär 1 1⁄2 miljon svenskar jobbar i exportföretag eller i företag som är beroende av exporten. Och ungefär 70 procent av vår export är beroende av hur det fungerar i Europeiska unionen. Som ett litet land är vi i högsta grad beroende av att EU fungerar. Och i dag ska vi besluta om statliga garantier till EU för lån till medlemsstater enligt programmet SURE. Därtill ska vi besluta om statliga garantier till Europeiska investeringsbanken. Det möjliggör för EU-länder med ekonomiska svårigheter att låna till bättre villkor. Det är ett beslut som gynnar såväl den europeiska marknaden som svensk ekonomi, svenska jobb och svensk välfärd. Herr talman! Sverige har haft ett stort manöverutrymme under denna kris tack vare att vi har sparat i ladorna under goda år. De bidrag som vi nu stöttar vårt näringsliv med, stödet som vi riktar till kommunernas viktiga verksamheter och resurserna som vi använder för att trygga ekonomin för dem som har blivit av med jobbet och ger dem en möjlighet att komma tillbaka till ett nytt finns där för att vi har starka offentliga finanser. Men resurserna är inte oändliga. Vi vet inte när krisen kommer att vara över. Därför måste vi både agera kraftfullt här och nu och ha beredskap för att krisen kan bli utdragen och längre och att nya åtgärder ska kunna vidtas. Samtidigt behöver vi använda skattebetalarnas pengar varsamt så att vi har resurser kvar när krisen väl är över, för det kommer den att vara en dag. Då ska vi sätta ny fart på Sverige och svensk ekonomi igen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tackar talmannen för ett värdigt framförande av minnesceremonin tidigare i dag i Sveriges riksdag för coronapandemins offer. Jag hoppas att flera hade möjlighet att ta del av de både tröstande och hoppfulla ord som talmannen hade till oss alla. Låt oss komma ihåg att vi fortsatt är mitt i krisen orsakad av covid-19. Det är ibland lätt att tro att krisen är över och att allt är som vanligt när solen skiner och glädjen för en stund fyller oss och vi glömmer bort hur det ser ut. Jag har talat med kloka människor som säger: Kan vi inte bara återgå, låta allt bli som vanligt igen och glömma det som händer här och nu? Då måste vi också komma ihåg alla de som faktiskt jobbar och sliter i hälso och sjukvården och i omsorgen och som har en helt annan vardag. De ser möjligen lite grann av det vackra vädret på väg till sin arbetsplats, där de klär sig i skyddsutrustning, tar emot patienter, lindrar och botar svårt sjuka människor. De jobbar dag ut och dag in, vecka ut och vecka in, månad ut och månad in med alldeles för långa pass. De har slitit hårt denna vår. Allt är inte som vanligt, och allt kommer inte att bli som vanligt bara för att vi önskar att det ska bli just som vanligt. Vi är fortsatt mitt i krisen. Vi kommer att ta oss igenom denna kris tillsammans. Alla måste bära sin del. Den som jobbar i vården förväntas utföra ett svårt och hårt arbete. Den som kör bussen ser till att sjuksköterskan också kommer till jobbet. Den som jobbar i affären ser till att affären är öppen. Lastbilschauffören ser till att maten kommer till butiken. Men det innebär också att de som äger stora företag på börsen inte kan plocka ut vinster, för denna kris ska vi bära tillsammans allihop. Därför går det inte att både ha ett företag som går så bra att man kan dela ut vinster och samtidigt går så dåligt att man delar ut pengar till sina aktieägare. Det går bara inte ihop. Denna kris bär vi tillsammans, herr talman. Vi moderater lovade från första början att vi skulle göra allt vi kan för att Sverige ska ta sig genom krisen på bästa sätt. Vi har tagit fram förslag för att minska smittspridningen. Vi har tagit fram förslag och drivit på för mer pengar till sjukvården och omsorgen. Vi har tagit fram förslag för att rädda svenska jobb och svenska företag. Den 7 april presenterade Moderaterna ett förslag till omsättningsstöd för att rädda jobb och företag. Den 30 april gick regeringen med på det. Nu två månader senare ligger det för beslut i kammaren här i dag. Regeringen har dock döpt om det, och det kan därför råda viss förvirring. Nu heter det omställningsstöd, och väldigt få vet varför. Men innehållet är mycket bra, herr talman. Det är en träffsäker reform, och den ser till att de företag som har drabbats mest också nås av dessa pengar. Utan Moderaterna hade många av dessa krispaket aldrig kommit på plats. Moderaterna har tagit fram och drivit på för att många av dessa krispaket ska bli verklighet. Det är bra att regeringen har gått med på dem. Ibland har man gjort det för att man har upptäckt att man har en majoritet i denna riksdag mot sig och därför tagit det till sig. Den 18 mars presenterade Moderaterna ett förslag om företagsakut med statliga räntegarantier. Den 25 mars anpassade sig regeringen till det. Den 23 mars presenterade Moderaterna ett förslag om statligt stöd till företagens hyreskostnader. Den 25 mars anpassade sig regeringen till det. Den 23 mars presenterade Moderaterna ett förslag om slopade arbetsgivaravgifter. Den 25 mars gick regeringen med på det. Den 23 mars presenterade Moderaterna ett förslag om sänkt ränta på skattekrediterna. Den 14 april gick regeringen med på att åtminstone halvera den. Den 7 april presenterade Moderaterna ett förslag om heltidspermittering. Den 14 april anpassade sig regeringen till det. Den 26 maj presenterade Moderaterna ett förslag om 100 miljoner kronor i statligt stöd till de regionala flygplatserna. Den 14 juni anpassade sig regeringen till det. Vi räddar jobb och företag för att människor ska ha försörjning och välfärden resurser samt för att svensk ekonomi ska kunna återstartas. Men låt oss också komma ihåg att Sverige gick in i denna kris med lägst tillväxt per person i hela Europeiska unionen och med stora problem med arbetslöshet jämfört med de andra länderna i Europa, trots en global högkonjunktur som har varat i många år. Utan många av dessa krisstöd, som jag nu har räknat upp och som denna riksdag har beslutat om, hade väldigt många fler jobb än hittills förlorats. Det är bra att vi har fått så pass mycket på plats under denna korta tid. Herr talman! Denna debatt handlar också till stor del om den ensamstående trebarnsmamman från Klabböle utanför Umeå i Västerbotten. Hon heter Elin Örebrand och är musiker och egenföretagare sedan 20 år tillbaka. Det är bra om vi ibland påminner oss om att det inte bara är siffror och statistik eller reformer och detaljer vi håller på med i den här kammaren. Det är nog så viktigt, men låt oss aldrig glömma de människor för vilka vi debatterar de här olika delarna. Det handlar nämligen om människor. Det handlar om drömmar, om mat på bordet och om tak över huvudet. Det handlar om att ha råd att köpa fotbollsskor även den här sommaren. Elin är ambitiös, och hon jobbar hårt. Hon har försörjt sig själv sedan hon var väldigt ung. Hon har blivit beviljad bostadsbidrag, och det är det enda som inte är ett lån som under den här krisen har erbjudits henne och 400 000 egenföretagare som inte har startat ett aktiebolag. Hon har blivit erbjuden bostadsbidrag, och hon skrev till mig om att hon tyckte att det kändes jobbigt. Hon frågade: Ska jag verkligen ta emot det? Jag har aldrig levt på bidrag i hela mitt liv, ska jag verkligen behöva göra det nu? Jag säger till Elin och till alla andra: Det är inte ni som har orsakat den här krisen. Det är en pandemi. Det är inte ni som har fattat dåliga beslut som gör att ni i dag är i ekonomiskt trångmål. Det är politiska beslut för att minska smittspridningen. Låt oss komma ihåg det! Det är många människor där ute som har kämpat, försörjt sig och stått på egna ben och som tycker att det här är besvärligt. Stöden har hittills inte nått hela vägen fram. Vi moderater sa tidigt att man måste se till att krisstöden utformas på ett sådant sätt att de når så många som möjligt, men det har ännu inte gjorts. Dessutom, herr talman, är det på det sättet att många män startar aktiebolag och många kvinnor startar enskild firma. Man bedriver många gånger samma typ av verksamhet. Man betalar skatt, man försörjer sig själv och man bidrar till samhället. De som har aktiebolag har tagit del av krisstöden, men det har inte de med enskild firma. Det vill vi moderater rätta till. Därför lade vi fram förslag i finansutskottet som kommer att bli verklighet i och med förslaget i det här betänkandet. Regeringen kommer nu att få återkomma skyndsamt med förslag på hur krisstöden ska nå även dem som har valt enskild firma som bolagsform. Det är nämligen orimligt att ha det på annat sätt, herr talman. Det vi gör i riksdagens finansutskott och de beslut vi fattar i riksdagens kammare påverkar väldigt många människor. Jag är glad att jag kan säga till både Elin hemma i Klabböle utanför Umeå och alla andra 400 000 enskilda företagare som ännu inte har nåtts av krisstöden: Vi har sett er, vi har hört er och vi tänker nu göra det vi kan för att se till att även ni ska omfattas av de stöd som vi har tagit fram. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet. Precis som tidigare kollegor vill jag även passa på att önska en glad midsommar till kollegorna i finansutskottet, till våra fantastiska tjänstemän i finansutskottet och även, herr talman, till alla de tjänstemän som arbetar och sliter för att se till att riksdagen fungerar och kan fatta beslut så att vi får stöden på plats till dem som allra mest behöver det. Ett stort tack! Jag hoppas att ni får en någorlunda vilsam midsommar, och så åker vi väl tillbaka hit på söndag och fortsätter arbeta på måndag igen - för att se till att vi tar oss igenom den här krisen tillsammans.

Herr talman! Vi är här för att debattera vårens åttonde extra ändringsbudget, och strax efter midsommar kommer dito nummer nio. Denna extra ändringsbudget nummer åtta präglas på många sätt av det som den här våren har präglats av. Arbetet i riksdag, regering och samhället i stort har handlat om att säkra centrala samhällsfunktioner och rädda svenska jobb och företag. I och med de åtgärder som nu läggs på plats gör vi precis det: Vi tar ytterligare steg när det gäller att stärka upp kommuners och regioners ekonomi. Den som står i främsta linjen när det gäller att försvara den svenska välfärden ska känna att man har de resurser som behöver finnas tillgängliga för att man ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Därför har vi i ett antal steg stärkt upp resurserna till kommuner och regioner, och vi fortsätter nu med ytterligare 6 miljarder kronor. Det är lätt att inse att det under återstoden av året kommer att behövas ytterligare besked, inte bara om behov uppstår under innevarande år utan även för de mer långsiktiga planeringsförutsättningarna för våra kommuner och regioner. Dessa ska ju upprätthålla vård, omsorg, skola och andra centrala samhälls och välfärdsfunktioner - coronapandemi eller ej. Vissa saker ska alltid fungera i Sverige. Vi kan också konstatera att det finns visserligen små och sköra men ändå tecken på att det kanske är på väg att bli något bättre. Som tidigare nämnts fick vi i dag, för en halvtimme sedan, en ny prognos från Konjunkturinstitutet. Den ger en mycket mörk bild, men den är inte fullt lika nattsvart som den förra prognosen. Runt om i världen finns det dock även små men tydliga tecken på att det kanske kommer en ytterligare våg - att viruset kommer tillbaka när länder och regioner lättar på restriktioner och liknande. Det är givetvis mycket oroande. Den enda rimliga slutsatsen att dra i ljuset av detta, att vi å ena sidan ser en ljusning och å andra sidan orosmoln, är att vi behöver vara försiktiga, fortsätta följa skeendena mycket nära och ha beredskap att agera väldigt snabbt om så krävs. I dag lägger vi också på plats nära 6 miljarder för att utöka arbetet med testning och spårning. Vi är många som förväntar oss att det arbetet är den allra främsta prioriteringen. Vi måste nämligen utveckla det svenska svaret när det gäller att mota och följa coronasmittans utbredning i Sverige. Det har aldrig varit en fråga om pengar; detta har varit en del av det sjukvårdslöfte som avgavs mycket tidigt under coronahanteringen. Regioner, kommuner och andra ska veta att staten tar notan för de mått och steg som måste tas för att möta coronasmittan. Så enkelt är det. När vi nu gör den mycket stora satsning som är en del av denna extra ändringsbudget blir det än tydligare att resurserna finns på plats. Den största delen av den budget vi ska fatta beslut om i dag, och faktiskt den största delen när det gäller stöden till företagen, gäller det omsättningsbaserade stöd som nu blir verklighet. Alla företag, oavsett företagsform, kan söka och få ersättning för en del av sina fasta kostnader under månaderna mars och april. Man kommer att kunna börja söka detta mycket snart, och utbetalningen ska också den ske skyndsamt. Detta handlar om att stötta upp och om att staten är med och tar en del av de fasta kostnader som fanns kvar i ett läge under den tidiga delen av coronaförloppet där affärerna i stor utsträckning försvann närmast över natten. Det är också uppenbart att vi kommer att behöva fortsätta följa utvecklingen när det gäller det svenska näringslivet och de svenska jobben och företagen. Redan nu har det i denna talarstol ställts krav på förlängning, förstärkning och så vidare. Det finns ingen anledning att utesluta att sådana steg kommer att tas framgent, men jag tror att det är klokt att invänta ytterligare fakta i form av hur det egentligen kommer att gå för besöksnäringen under den svenska sommaren. Är det så att den bild av tidiga positiva tecken som vi ser i ekonomin kommer att förstärkas? Kan vi gå över till nästa skede i coronabekämpningen och satsa mer framåtsyftande - på att tidigarelägga investeringar, stimulera till privata investeringar i näringslivet och så vidare? Detta måste följas mycket nära, och det är nog bara att konstatera att det inte blir någon semester i år. Det blir åtminstone ingen semester på det sättet man brukar ha semester. Personligen kommer jag att gå runt hemma på gården, njuta av solen och så vidare, men jag kommer också att ha löpande kontakt med alla de företagare, organisationer och samhällsintressen - alla de kloka människor vi har pratat med under den här våren - för att se om det behöver göras mer. Därför kommer givetvis beredskapen för att gå in och lösa problem när de uppstår att vara mycket hög hos riksdag, regering, finansutskottet och denna kammare. Den beredskapen måste fortsätta, och den beredskapen kommer att finnas kvar så länge omständigheterna så kräver. Ännu ser vi ingen bortre parentes på det som har varit den mer akuta coronakrisen. I dag tar vi ett antal viktiga steg. Det handlar om att upprätthålla centrala samhällsfunktioner. Det handlar också om ett mycket stort steg för att understödja det svenska näringslivet genom det omsättningsbaserade stödet, där prislappen kommer att överstiga 30 miljarder kronor. Det är dyrt, men det är väl investerade pengar eftersom det räddar och säkrar svenska jobb och företag. Herr talman! Glad sommar!

Herr talman! Ärade ledamöter! Denna budget är den åttonde extra ändringsbudget som riksdagen behandlar med anledning av coronapandemin. Den är ganska typisk för denna kris. Den innehåller satsningar på välfärden, och den innehåller också väldigt stora satsningar på Sveriges företagare. Det gör den därför att detta hänger ihop - om företagen kan anställa och om företagen kan undvika konkurser kan vi också se till att det finns pengar till välfärden. Herr talman! Under denna vår har jag noterat att det finns politiker som ifrågasätter om företagare är skattebetalare. Vi har hört politiker som målar upp en bild av att det finns skattebetalarnas intressen och företagarnas intressen. Vilken värld lever man egentligen i då? Företagare är också skattebetalare. Företagare är också en del av vårt samhälle. De har betalat in väldigt mycket skatt i alla dessa år och har naturligtvis rätt att få tillbaka en del av det de har betalat för att kunna rädda sin verksamhet. Herr talman! Vi har också hört politiker som säger och tycker att företagare minsann borde ha lite bättre marginaler för att kunna möta denna typ av pandemi - som om inte corona kom som en blixt från klar himmel! Före den 10 eller 12 mars, när regeringen konstaterade allmän smittspridning, hade många företagare gott om jobb och mycket att göra. Affärerna rullade på precis som vanligt. Som en blixt från klar himmel kom corona, och allting förändrades och blev annorlunda. Företagare ska ha marginaler för att kunna hantera en blixt från klar himmel - fascinerande. I de debatter som har varit, och så sent som i dag, har jag också hört att det är skillnad mellan vanligt folk och företagare - att det finns intressen som gäller vanligt folk och intressen som gäller företagare. De flesta företagare jag träffar hemma i Lund är vanligt folk. Det är mina grannar. Det är dem jag köper bullar hos på lördag morgon. Det är dem jag köper kläder hos. Det är dem mina vänner och bekanta jobbar hos. Företagare är väl också vanligt folk? Herr talman! Det är därför det som ligger på kammarens bord i dag är så viktigt. Det rör sig om en satsning på över 30 miljarder kronor på Sveriges företagare för att säkra jobben. Det handlar om den svenska handeln. Det handlar om hur våra städer ska se ut - ska våra städer vara spökstäder i framtiden, eller vill vi också i framtiden ha möjlighet att handla och köpa saker i våra städer? Det handlar också om att se till att den som hade fulla orderböcker i mars månad men som sedan dess har tappat 40, 50, 60, 70 eller 80 procent av sin omsättning på bara någon månad ska kunna få stöd och hjälp för att rädda företaget och rädda jobben. Herr talman! Detta är en väldigt speciell kris. Normala ekonomiska kriser - det vi är vana vid - brukar börja i finansbranschen, i fastighetsbranschen eller i någon industriell kris. Ibland handlar det om att företagare har tagit för mycket risk eller om att de finansiella marknaderna har agerat på ett icke ansvarsfullt sätt. Men den här krisen handlar inte om det; den här krisen handlar ju inte om att människor har agerat ansvarslöst. Detta handlar om en hälsokris som blir en ekonomisk kris till följd av de politiska beslut vi tar om att människor inte kan leva ett normalt liv. Herr talman! Liberalerna har i de samtal och förhandlingar vi har fört med regeringen drivit på väldigt tydligt för att se till att rädda jobb och rädda svenska företag. Det har handlat om sänkta arbetsgivaravgifter och om att ta bort sjuklönen. Det handlar också om det vi behandlar i dag, alltså det omsättningsstöd som riktas till svenska företagare och som handlar om att se sambandet att utan företagare stannar Sverige. Utan företagare har vi ingen stark välfärd, och utan dessa stöd går Sverige väsentligt svagare ut ur denna kris. Herr talman! Allra sist vill jag tacka partierna i Sveriges riksdag och talmannen för vårens arbete. Det har skett i en mycket god anda; vi har samarbetat väldigt väl för att se till att Sverige ska komma ur denna kris på allra bästa sätt. Vi har lagt ned de ideologiska skygglapparna för att göra det som är bäst för Sverige. Detta är, tycker jag, när svensk politik visar sig från sin allra bästa sida. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag blev väldigt inspirerad av att höra Mats Persson vara så engagerad när det gäller stöd till företag, framför allt till dem som finns omkring Lund, verkar det som. Jag och Vänsterpartiet kan verkligen instämma när det gäller stöd till företag. Vi har gjort många träffsäkra satsningar och drivit många träffsäkra krav. Själv kommer jag inte från Lund från början, men min pappa har haft ett företag - en liten affär - i Sandviken. Jag vet alltså hur det kan vara för mindre företag och att deras villkor kan vara väldigt sköra. Jag har en fråga som jag skulle vilja ställa till Liberalerna och Mats Persson. Mats Persson sa att man inte ska behöva spara en massa i ladorna eller ha ett eget risktänkande för att det kan komma en blixt från klar himmel. Kommer Mats Persson och Liberalerna att visa samma engagemang när det gäller människor som likt en blixt från klar himmel får en sjukdom och blir fråntagna sin sjukersättning och sjukpenning och som inte kvalificerar sig i dagens system? Kan vi räkna med att Mats Persson och Liberalerna kommer att stå kvar vid att akassan ska omfatta fler och att den också ska höjas, så att man slipper stå där när en blixt från klar himmel drabbar en och man blir arbetslös och inte kan betala hyran? Kommer detta engagemang att omfatta fler än de största företagen, som Mats Persson och Liberalerna redan har gett en present i form av borttagande av värnskatten, eller kommer vi att se att detta engagemang falnar efter semestern?
Herr talman! Jag har ju inte samma ideologiska syn som Ida Gabrielssons parti. Jag går inte runt och ser på samhället som att det består av motstridiga intressen. Jag tror inte på klasskampen så som Vänsterpartiet, med sina ideologiska rötter, gör. Jag tror inte att det finns arbetstagares intressen och företagares intressen. Detta visar sig också i hur Liberalerna har agerat i den här krisen. Det vi debatterar om i dag handlar ju om stöd till företagen, men vi har också i denna kris sett till att fler människor får ta del av akassan. Den enkla anledningen till det är att detta även för arbetstagare är en blixt från klar himmel. Vi har sett till att man kan bli korttidspermitterad, så att man kan behålla jobbet även om man för stunden inte har så mycket att göra. De som har blivit av med jobbet har lättare kunnat få ta del av a-kassan för att de inte ska drabbas av den kris som nu råder. Mitt parti tycker till och med att a-kassan borde vara obligatorisk för alla, precis som sjukförsäkringen omfattar alla i samhället. Man kan inte välja om man vill vara med i sjukförsäkringen, och det borde vara likadant när det gäller arbetslöshet. Man ska naturligtvis omfattas av ett försäkringsskydd oavsett om man är medlem i ett fackförbund eller inte och oavsett om man är med i a-kassan eller inte. Detta ska omfatta alla. Jag är ledsen att göra dig besviken, Ida Gabrielsson, men jag har inte samma ideologiska utgångspunkt som du. Jag ser inte samhället som en kamp mellan olika intressen där det finns onda och goda och där företagare är onda och arbetstagarna är goda. Jag ser det som att vi har ett samhälle tillsammans, där vi har gemensamma intressen av att bygga välstånd så att vi kan få en välfärd tillsammans och där vi ser företagens betydelse för att välfärden ska fungera.
Herr talman! Tack, Mats Persson, för denna kurs i ideologikunskap! Det som Mats Persson beskriver som onda företagare vill jag förstås avvisa. Min pappa är hemskt snäll. Han kommer som sagt från Sandviken och inte från Lund. Jag tror dock säkert att det finns lika snälla företagare i Lund. Det som Vänsterpartiet har visat under hela den här krisen är att vi också förstår behovet av att det tas hänsyn till företagens villkor. Vi har tillsammans med andra drivit fram lösningar för enmansföretagare och för att man ska kunna genomföra permitteringsstöd. Men det som vi har varit oerhört noga med är att det inte kan förekomma aktieutdelningar och annat samtidigt. Där har vi fått med oss er, och det är jättebra. Samtidigt hade Liberalerna redan gett bort en present i form av borttagandet av värnskatten, så Volvos vd tjänar väldigt mycket mer än en småföretagare i en bruksort som Sandviken. Alla är skattebetalare, säger Mats Persson. I så fall måste också den person som blir sjuk anses som en skattebetalare. Då måste också personer som blir fråntagna sin anställning anses som skattebetalare. De flesta betalar ju faktiskt skatt och har gjort det. Jag måste säga att Mats Perssons svar är för mig otydligt och otillfredsställande. Jag kan inte se det på något annat sätt än att du, Mats Persson, tycker att vissa skattebetalare, alltså de största företagen, ska vi andra skattebetalare bidra allra mest till, medan de andra får ta mindre del av de krisstöd som nu ska bäras fram.
Herr talman! Då ska jag förtydliga. Jag hoppas att Ida Gabrielsson inte missuppfattade mig med vilja, men det kan jag inte tänka mig att hon gjorde. Vi har i den här krisen sett till att fler människor får ta del av a-kassan. Människor som med de gamla reglerna inte hade fått a-kassa utan hade kastats ut i osäkerhet och kanske fått socialbidrag får nu a-kassa genom den reform som Liberalerna nu tar ansvar för. Det är ett sätt att se till att människor som blir av med jobbet får ökad trygghet i den här krisen. Nu har jag sagt det två gånger och hoppas att budskapet har gått fram. Handlar borttagandet av värnskatt om att de rika ska få mer? Nej, det handlar om att stå upp för principen att det är rimligt att när man jobbar får man åtminstone behålla hälften av det man tjänar. Staten ska inte ta mer än hälften av det jag tjänar. Det är en rimlig princip, tycker jag. Sedan sa Ida Gabrielsson nu men också tidigare i sitt inlägg, vilket jag tycker är intressant, att vanligt folk måste få stöd och att ni därför är emot omsättningsstödet. Ni är ju aktivt emot det omsättningsstöd som vi nu ska besluta om i Sveriges riksdag. Ni är emot 40 miljarder i stöd till Sveriges företagare. Argumentet är att det inte går till vanligt folk. Jag har svårt att tolka det på något annat sätt än att ni inte tycker att många av de företagare som finns i Sverige är vanligt folk, men det är de. Jag råkade ta några exempel från min egen stad där jag bor, för det är i den myllan jag lever och rör mig. Jag hade också kunnat använda Gävle som exempel. För mig är företagare också skattebetalare. För mig är företagare också vanligt folk. Och jag betackar mig för den retorik som nu finns i svensk politik, inte minst från den svenska vänstern, där man menar att företagare inte är skattebetalare och att företagare är av ondo. Det är fel.

Herr talman! Hälsokrisen som vi upplever och den ekonomiska krisen som en följd av den är mångfasetterade. Jag tänker under mina fyra minuter fokusera på ett ämne som inte har kommit fram så tydligt, nämligen EU-samarbetet. Jag tycker att det har varit en sorg att under våren se att EU-samarbetet inte har levt upp till de förväntningar som åtminstone jag hade på den här gemenskapen. Tyvärr har många länder vänt sig inåt snarare än att sträcka sig mot varandra. Men det är viktigt att vi värnar gemenskapen och solidariteten inom EU. Och vi har på riksdagens bord nu två förslag om stöd som syftar till just detta. Det ena förslaget handlar om ett avtal med Europeiska kommissionen om möjlighet att ge lån till länder för att de ska kunna vidta aktiva åtgärder på arbetsmarknaden men också kunna finansiera sjukvården. Det andra förslaget är ett avtal med Europeiska investeringsbanken för att ge dem möjlighet att ge lån till små och medelstora företag. Utskottet och regeringen konstaterar att de här stöden inte är utformade precis så som Sverige hade velat se. Det finns risker och brister med de förslag som har förhandlats fram inom Europeiska unionen. Men det allvarliga läget i Europeiska unionen och i många av EU-länderna påkallar ändå att även Sverige ansluter sig till de här programmen och solidariskt finansierar dem. Det vill jag understryka är oerhört viktigt. Trots EU-samarbetets brister, som tyvärr har kommit fram, och trots att alltför många medlemsländer missköter sin ekonomi och brister i att följa EU-kommissionens rekommendationer att stå tillräckligt starka i den här typen av ekonomiskt läge behöver vi visa solidaritet inom EU och samlas för en gemensam finansiering. En fantastisk sak i den svenska debatten tycker jag är att alla har det tagit det för självklart att staten ska gå in och ta kostnaden för sjukvård och för testning, så som föreslås i propositionen i dag. Alla har tyckt att det är självklart, för så agerar ett starkt välfärdssamhälle, en stat som håller samman. Nu måste det också vara självklart att hälsovården finns i alla EU:s länder, oberoende av ekonomiska medel. Alla inom EU ska till exempel ha rätt till intensivvård. Då behövs den här typen av instrument för att säkerställa att det är så. Trots att det finns brister och kritik - regeringen arbetar hårt för att göra de här stöden så bra som möjligt - är det viktigt att Sverige är med i det gemensamma arbetet för att hålla ihop EU även genom den här krisen. Detta tycker jag är värt att påpeka liksom de andra viktiga åtgärder som mina kollegor i finansutskottet så tydligt beskrivit här i kammaren. Med detta vill jag avsluta med att tacka för det oerhört goda samarbete som vi har haft i finansutskottet under våren. Vi har arbetat hårt, och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att hantera den ekonomiska situationen i Sverige. Jag vill önska mina kollegor en trevlig sommar och tacka kansliet, som har arbetat oerhört hårt, och jag vill även önska herr talmannen glad sommar.
Herr talman! Syftet med denna replik är att yrka bifall till utskottets förslag, för det glömde jag att göra under mitt anförande. Men när jag nu står här med Karolina Skog vill jag passa på att önska henne en glad och vilsam sommar, i den mån sommaren kommer att bjuda på något sådant. Jag vill tacka Karolina, som är en uppskattad kollega. Hon är alltid påläst och driver sina frågor på ett mycket bra sätt. Hon är en mycket bidragande orsak till det väldigt goda samarbete vi har över alla tänkbara partigränser i finansutskottet.
Herr talman! Detta är ett oerhört bra exempel på hur vi samarbetar i finansutskottet, för nu fick ju även jag möjlighet att yrka bifall till utskottets förslag som även jag glömde att göra. Man fokuserar ju så lätt på sakfrågorna. Jag vill tacka Emil för ett väldigt gott samarbete inom januarisamarbetet och inte minst i utskottet.